Herr talman! Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att fler personer som har fått avslag på sin asylansökan ska återvända frivilligt samt om jag avser att vidta någon åtgärd inom mitt ansvarsområde för att fler avvisningsbeslut ska verkställas. För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar och human migrationspolitik är det avgörande att personer som efter en rättssäker prövning av asylskälen har fått ett avvisnings eller utvisningsbeslut återvänder så snabbt som möjligt till sitt hemland eller till något annat land. Det höga antalet asylsökande under 2015 innebär att antalet personer som ska återvända beräknas öka de kommande åren. Att uppnå ett mer effektivt återvändande är därför en viktig fråga för regeringen. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra återvändandet. Fram till och med november månad har 17 859 personer lämnat Sverige under året, vilket är en ökning med 35 procent i jämförelse med år 2015. Ändringar i lagstiftningen har genomförts i syfte att fler personer som har fått avslag på sin asylansökan ska återvända frivilligt. Sedan den 1 juni 2016 förlorar ensamstående personer över 18 år som huvudregel rätten till dagersättning och bostad om de har ett utvisningsbeslut eller avvisningsbeslut som fått laga kraft. I regleringsbreven till Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården för 2016 har regeringen gett myndigheterna i uppdrag att effektivisera arbetet med att verkställa beslut om avvisning och utvisning. Regeringen har också tillfört ytterligare resurser till de berörda myndigheterna. För närvarande pågår ett arbete inom departementet för att se över vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas med anledning av den redovisning av uppdraget som myndigheterna gjorde i slutet av november. Vidare har särskilda återvändandesambandsmän placerats ut vid utlandsmyndigheterna i Kabul, Tbilisi, Amman, Rabat och Nairobi som på plats ska stötta myndigheterna i arbetet med återvändande. Regeringen har också vidtagit åtgärder för att utöka landets förvarskapacitet. Sedan den 1 oktober är 100 nya tillfälliga förvarsplatser i drift, och Migrationsverket redovisade den 30 november en plan för en långsiktig ökning av antalet förvarsplatser. Regeringen presenterade den 22 september ytterligare åtgärder för ett rättssäkert och bättre fungerande återvändande. De handlar bland annat om att polisen ska få möjligheter att genomföra arbetsplatsinspektioner för att kontrollera att arbetsgivare inte utnyttjar personer som inte får vistas i Sverige, om åtgärder för att kunna fastställa identiteten på personer som kan antas befinna sig i landet utan uppehållstillstånd och om förbättrade regler för förvar. De olika åtgärderna bereds för närvarande, och konkreta lagändringar kan vara på plats 2017 och 2018.

Herr talman! Åhörare! Jag vill börja med att tacka migrationsministern för svaret. Denna interpellation berör själva grundstenen i att ha en reglerad migrationspolitik, nämligen att ett ja är ett ja och ett nej ett nej. Den som har asylskäl ska få en fristad i vårt land, och den som saknar sådana skäl ska återvända hem. De senaste två åren har uppemot en kvarts miljon människor kommit till Sverige och sökt asyl. Det innebär att ett mycket stort antal av dem kommer att få uppehållstillstånd, men det innebär också att ett stort antal inte kommer att få det. Regeringen har själv i detta sammanhang pekat på att 80 000-100 000 människor kommer att få avslag på sina asylansökningar - en siffra som är helt unik för Sverige. Medan vi har denna interpellationsdebatt i dag håller ett omfattande skuggsamhälle på att breda ut sig - ett samhälle där män och kvinnor lever i det allra djupaste av utanförskap och där barn föds in i detta utanförskap, med väldigt allvarliga konsekvenser. Vid årets ingång hade polisen 21 000 utvisningsärenden. Migrationsverket bedömer att ungefär 46 000 personer kommer att gå under jorden kommande år efter att ha fått ett nej. Om man summerar detta handlar det om närmare 70 000 människor. Fundera på det - 70 000 människor! Det motsvarar ungefär storleken på en medelstor svensk stad. All erfarenhet visar att om man ska förhindra detta måste man sätta in insatser innan skuggsamhället har bitit sig fast. När det väl har gjort detta är det oftast svårt att lyckas hantera det. Det svar jag har fått av migrationsministern tycker jag ger intrycket att återvändandet nu förbättras. Det skulle jag säga är en sanning med stor modifikation. Det är lite samma vackert-väder-politik som ledde Sverige in i flyktingkrisen. Att fler återvänder hem är fullt naturligt mot bakgrund av att många fler har sökt asyl i Sverige. Det är så självklart att det egentligen inte skulle behöva sägas. Samtidigt kan en stor del av årets siffra förklaras av det faktum att fler personer har dragit tillbaka sina asylansökningar. Migrationsverket skriver i sin prognos att de förväntas bli färre kommande år, och även antalet ogrundade ansökningar förväntas minska. Det är i och för sig bra, men det innebär också att det frivilliga återvändandet förväntas minska kommande år. Vi vet dessutom att återvändandet till Irak och Afghanistan kommer att behöva öka. Det är länder som vi känner till ofta är svåra att lyckas verkställa utvisningar och avvisningar till. Om vi summerar kommer alltså det frivilliga återvändandet att minska. Detta medför att fler behöver verkställas med tvång. Det är den kritiska punkten. Låt mig citera ur regeringens egen budgetproposition: "Antalet tvångsvisa utresta minskade under 2015 med ca 10 procent jämfört med 2014". Detta innebär alltså att samtidigt som fler får avslag på sina asylansökningar och fler går under jorden minskar verkställandet med tvång. Detta är väldigt problematiskt. Vi ser inga förbättringar vad gäller arbetet med tvångsvist återvändande, utan tvärtom ser vi en försämring samtidigt som utmaningarna är större än någonsin tidigare. Herr talman! Hur hanterar man detta? Den överenskommelse som vi gjorde förra hösten om slopad dagersättning är en viktig del. Det är en tydlig signal, men det är uppenbart att det inte kommer att räcka. Lika uppenbart är att de satsningar som har skett eller som ska ske på fler poliser kommer att vara otillräckliga. Jag kommer tillbaka till det. Jag vill ta tillfället i akt och säga att man måste vara väldigt tydlig under hela asylprocessen. Ekonomiskt bistånd ska inte gå till personer som har fått avslag på sin asylansökan och som alltså uppehåller sig utan tillstånd i landet. Att betala i väntan på resehandlingar kan vara okej, men att gå in och betala hyra som man gör i exempelvis Malmö eller som ministerns partikamrater i Stockholm nu vill göra menar jag är fel väg. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och fråga migrationsministern hur han ser på det faktum att hans partikamrater i flera större städer nu gör detta.
Herr talman! Det är fascinerande att höra hur Johan Forssell fortsätter att kritisera sin egen tidigare moderatledda regering. Han kallar det lite raljant för vackert-väder-politik. Det kan inte vara roligt för tidigare moderata statsråd att behöva höra, men det är en fråga som ni får reda ut mellan er. Det som ligger framför oss nu är framför allt två stora utmaningar. Den ena är etableringen av dem som får stanna. Jag tror som sagt att det kommer att gå bra för dem. De går ut på den starkaste arbetsmarknad som vi har haft på många år. Vi bygger i kapp bostadsbristen, och vi har en mycket hög produktionstakt när det gäller bostäder. Den andra handlar om dem som inte får stanna. Grundprincipen är att om man har fått avslag ska man återvända hem. Antalet som lämnar Sverige har ökat, som jag sa i mitt svar. Det frivilliga återvändandet har ökat kraftigt. Det samlade antal som har lämnat Sverige under året uppgår som sagt till 17 800. Jag tror att uppemot 20 000 kommer att ha lämnat Sverige innan året är slut. Det är en kraftig ökning i förhållande till förra året. Dessutom är det inte fler som avviker. Om vi går tillbaka ett år var det ungefär 10 000 som avvek - ungefär lika många som har avvikit hittills. Det är naturligtvis inte bra när människor avviker, men samtidigt är det rätt remarkabelt att inte fler gör det, när vi har så pass många avslag. Jag hävdar därför att återvändandet fungerar bättre nu än tidigare. Varför fungerar det bättre? Jo, det gör det därför att vi har utökat resurserna till polisen och gett polisen ett tydligt uppdrag att genomföra och se till att fler återvänder. Vi har 100 nya förvarsplatser som vi använder. Vi har den nya lagstiftningen som innebär att man blir av med ersättning och boende, alltså det som vi kom överens om. Vi har sambandsmännen som vi har placerat ut. Vi har ett nytt avtal med Afghanistan som inte fanns tidigare. Och vi har återvändandebidraget, det vill säga att man får ett stöd för att kunna starta om sitt liv i det land man kommer från. Vi använder nu tio gånger så mycket för detta som vi gjorde förra året, och jag tror att det har haft mycket stor betydelse. Exempelvis har över 800 återvänt till Afghanistan under detta år. Nästan 3 000 har återvänt till Irak under detta år. Johan Forssell sa att det var svårt att få människor att återvända dit, men det fungerar faktiskt. Kvar blir då frågan vad som händer med dem som inte återvänder frivilligt och dem som vi inte klarar av att med tvång se till att de återvänder. Man måste vara tydlig med att det inte blir något bra liv för dem som kommer att vara kvar här i Sverige utan uppehållstillstånd. Det måste man nog ändå säga. Vi måste göra vad vi kan för att se till att det inte etableras ett sådant parallellsamhälle som interpellanten pekar på. Ett förslag som vi har lagt fram är att man ska möjliggöra för arbetsplatsinspektioner. Jag tror nämligen att det finns en stor risk för att arbetsgivare utnyttjar denna situation, att folk får jobba för 30 kronor i timmen och bo i en källare och att dessa människor exploateras. Jag har sett att det är blandade budskap från oppositionen i denna fråga. Centern har sagt att de absolut inte vill ha några arbetsplatsinspektioner. De vill uppenbarligen skydda de arbetsgivare som utnyttjar dessa människor. Men jag har inte hört något klart ställningstagande från Moderaterna i denna fråga. Min fråga till Johan Forssell är därför: Hur kommer ni att ställa er till arbetsplatsinspektioner? Kommer ni att vara för denna möjlighet, även om Centern har sagt nej?
Herr talman! Det är Migrationsverket som har gjort bedömningen att det är svårt att utvisa personer med tvång till Afghanistan. Jag säger det för att det ska stå klart för migrationsministern. När det gäller vad som skulle ha gjorts tidigare - vi hamnar ofta i den typen av debatter - återkommer jag alltid till att mer borde ha gjorts tidigare. Jag tror inte heller att någon som har följt den migrationspolitiska debatten har missat det faktum att Moderaterna har varit mycket tydliga med detta. Någon större självkritik från migrationsministern har jag däremot inte kunnat höra. Jag undrar om Morgan Johansson verkligen är rätt person att kritisera Moderaterna för detta. Morgan Johansson framförde i sin tidigare profession enligt Sydsvenskan i mars 2013 budskapet: Regeringen borde säga till polisen att prioritera det - det vill säga bostadsinbrotten - i stället för avvisningarna. Morgan Johansson tog i stället tillfället att kritisera regeringen för att göra för mycket på området. Det tycker jag är ganska häpnadsväckande, och var och en får bedöma med vilken trovärdighet som migrationsministern står här i dag och tycker att andra har gjort för lite. Nåväl, jag ska summera. Vi vet alltså att det tvångsvisa återvändandet har minskat samtidigt som utmaningarna är större än tidigare. Migrationsverket pekar på att närmare 70 000 människor inom några år kan bo i Sverige utan tillstånd - ett helt nytt skuggsamhälle som vi inte har sett tidigare. Vi vet också att man måste vidta åtgärder innan detta skuggsamhälle har vuxit fram. Då har vi från Moderaterna sagt några saker. Vi behöver först och främst fler poliser som kan verkställa dessa utvisningar. Vi har pekat på minst 2 000 personer. För detta krävs också resurstillskott. Då menar jag inte regeringens så kallade satsning på 100 miljoner nästa år. Det är nog ingen förutom regeringen som tycker att det är en särskilt stor satsning. Jag tror att vi också behöver ett tydligt ledarskap högst upp i Polismyndigheten. Vi har nu från hela oppositionen gett besked om att vi saknar förtroende för rikspolischefen. I tidningarna har jag kunnat utläsa att det nu är 1 procent av svenska folket som har mycket stort förtroende för honom. Vi har också sagt att vi vill göra en kartläggning av situationen. Vi vet fortfarande inte hur många som faktiskt uppehåller sig i Sverige utan tillstånd. Vi behöver skaffa oss mer kunskap. Vi behöver en kraftig utbyggnad av förvarsverksamheten. Vi har från Moderaterna föreslagit ytterligare 100 platser utöver det som regeringen har föreslagit. Vi behöver en verksamhet i hela Sverige. Det är ohållbart att det som ligger längst norrut i dag ligger i Gävle. Vi behöver en fördubblad, eller kanske till och med slopad, preskriptionstid. Den är i dag fyra år. Sedan slutar polisen att leta. Fyra år är i sammanhanget en ganska kort tid, och den bör, som sagt, minst fördubblas. Sedan behöver vi vara tydliga med att ekonomiskt bistånd inte ska gå till personer som uppehåller sig utan tillstånd i Sverige. Att betala ut mindre summor i väntan på att människor får ut sina resehandlingar kan vara en sak. Men om man försörjer människor under lång tid och betalar hyran sänder man ut dubbla signaler. Fundera på tydligheten i följande: Sök asyl och få nej. Bryt mot domstolsbeslut och gå under jorden. Då får du pengar. Jag uppfattade inget svar från Morgan Johansson om hur han ställer sig till att partikamraterna i till exempel Malmö eller Stockholm - det har vi kunnat läsa om den senaste veckan - nu tar steg i denna riktning. Det riskerar nämligen att förta de andra insatser som sker. I stället för att minska skuggsamhället cementerar man det snarare. När regeringen presenterade sitt förslag om arbetsplatsinspektioner sa jag att vi ska titta på detta. Jag tror att det kan vara motiverat. Vi ska titta på det när det finns mer material om det. Men jag utesluter definitivt inte det. Det är ungefär det tydliga besked som jag kan ge nu innan jag har läst mer om detta. Men jag skulle också uppskatta om jag kan få ett svar från migrationsministern om partikamraterna i Stockholm och Malmö.
Herr talman! Först av allt vill jag säga att det är fler som lämnar Sverige i år än förra året. Det är en ökning med över 30 procent. Då säger Johan Forssell att det inte är fler som avvisas med tvång. Det är som om det skulle vara något slags självändamål att avvisa människor med tvång. Varför är det fler som återvänder frivilligt nu än det var tidigare? Det är bland annat för att vi använder oss av återetableringsstödet tio gånger så mycket som vi gjorde förra året. Då hade vi ungefär 200 sådana ärenden. Nu har vi ungefär 2 000 sådana ärenden. Det är inget självändamål att avvisa människor med tvång när man kan göra det på frivillig basis och det fungerar. Över 17 000 människor i sådana ärenden har hittills i år lämnat Sverige. Jag skulle tro att det blir uppemot 20 000 innan detta år är slut. Det är fler än tidigare. Det är inte fler som avviker. Om man går tillbaka några år ser man en siffra på ungefär 10 000. Det är alltid svårt att veta vart dessa människor tar vägen. En del lämnar Sverige utan att vi vet om det. Andra riskerar, som sagt, att gå under jorden. En av de saker som nu är mest effektiva är gränspolisens ökade insatser. Vi har gått in med mer resurser och ett tydligt uppdrag, både till polisen och till Kriminalvårdens transporttjänst, för att underlätta detta. Det ser rimligen Johan Forssell också nu, inte minst när det gäller diskussionen i Malmö om gränspolisen, som till exempel frågar socialtjänsten i Malmö om adresser. Det har de rätt att göra enligt utlänningslagen. Det är en effekt av det uppdrag som polisen har fått. Vi går inte bara in med 100 miljoner till polisen. Vi kommer under de närmaste åren att gå in med uppemot 2 miljarder till polisen. Vi kommer att behöva anställa fler poliser och fler civilanställda. Men, som sagt, det är inte ett självändamål att använda sig av polisen för att avvisa folk när man kan göra det frivilligt inom ramen för Migrationsverket. Det handlar alltså om utökade resurser till polisen, 100 nya förvarsplatser, den nya lagstiftningen och avtalet med Afghanistan. Det är riktigt att det var svårt att tvångsavvisa till Afghanistan innan vi hade ett avtal. Nu har vi ett avtal som vi förhandlade fram i höstas. Det innebär att Afghanistan åtar sig att även ta emot de personer som avvisas med tvång. Vi har även ett avtal med Irak i den delen. Sammanlagt över 800 personer har åkt tillbaka till Afghanistan bara i år, och nästan 3 000 har åkt tillbaka till Irak i år. Det är mycket höga siffror. Jag tror att det som nu behövs är att det på arbetsmarknaden inte etablerar sig fler skumraskhistorier där man exploaterar människor som befinner sig i en svår situation. Vi har sett för mycket av det. Då säger Johan Forssell att han ska titta på detta och att han inte utesluter arbetsplatsinspektioner. Men förstår han inte hur pass viktigt detta är? Annars riskerar vi att människor exploateras och att det blir en snedvriden konkurrens. En del butiker och krogar kommer kanske att ha folk som diskar för 10 kronor i timmen, medan andra som är mer nogräknade inte kommer att ha det. Då blir konkurrensen snedvriden. När det gäller socialbidragsfrågan ska jag säga att det är kommunala beslut. Jag tänker inte lägga mig i vilka avvägningar kommunerna har gjort, utan jag kan bara konstatera att polisen har möjlighet att hämta ut uppgifter om personer som får ekonomiskt bistånd. Detta sker nu, bland annat i Malmö.
Herr talman! Jag måste säga att migrationsministern är förvånansvärt nöjd mot bakgrund av den utveckling vi nu ser. Vi kan backa bandet igen. De egna prognoserna pekar alltså på att det inom några år kan vara 70 000 människor som bor i Sverige utan tillstånd. Det är ett skuggsamhälle vi aldrig har sett tidigare, med ett tillhörande socialt utanförskap som är någonting helt nytt. Vem tar ansvar för dessa personer? Vem tar ansvar för de barn som kommer att födas in i utanförskapet? Migrationsministern säger att det är på väg att lösa sig, trots att vi alltså vet att det frivilliga återvändandet förväntas minska under kommande år. Det har Migrationsverket skrivit i sin egen prognos. Samtidigt har det tvångsvisa återvändandet minskat i omfattning. När behoven är större än någonsin tidigare går alltså det tvångsvisa återvändandet ned. Det är den verklighet vi nu har att hantera. Regeringen tar små steg i rätt riktning, men jag menar att det är långt ifrån tillräckligt. Ska man förhindra att skuggsamhället uppgår till det antal personer jag nämnde måste man vidta åtgärder nu, innan det är på plats. När skuggsamhället är på plats är risken att det är för sent. Det är en lång rad saker som behövs. Att höra migrationsministern tala om stora satsningar på polisen är väldigt märkligt mot bakgrund av att de ligger flera år framåt i tiden. Nästa år är det 100 miljoner kronor. Det är mycket pengar, men i sammanhanget är det väldigt lite. Vi från Moderaterna har gett ett rakt besked: Vi vill ha 2 000 poliser i närtid, och vi har budgeterat för det. När det gäller försörjningsstödet är det märkligt att migrationsministern när det gäller nyanlända gärna vill ha uppfattningar om olika kommuner och vad de gör och inte gör - varje gång. När det kommer till de egna partikamraterna i Skåne, där migrationsministern är hemmahörande, eller i Stockholm vill han dock inte ha någon uppfattning. Det tycker jag är en mycket märklig inställning. Jag hoppas att migrationsministern lyssnar till Moderaternas förslag. Låt mig också avsluta med att önska honom, liksom talmannen och medarbetare, en god jul!
Herr talman! Skillnaden är ju att vi sedan i våras har en anvisningslag som säger att alla kommuner ska ta emot. Det är där jag efterfrågar moderat ledarskap, för att försöka se till att Moderaterna på kommunal nivå lever upp till det vi har kommit överens om på central nivå. Det har ni inte riktigt klarat ut, Johan Forssell, och det är en skillnad. Bekymret för polisen har faktiskt inte varit det ekonomiska. Polisen har haft överskott de senaste åren, och det är faktiskt överskott som man nu skjuter över till nästa år. Problemet har i stället rört omorganiseringen. Moderaterna säger att vi ska ha 2 000 poliser i närtid, men det tar ett antal år att utbilda poliser. Inte ens om Moderaterna trollade med knäna skulle de klara av att snabbt få fram nya poliser. Däremot kan man anställa civilanställda, vilket vi nu gör. De kan göra en del av de uppgifter poliser i dag gör och som de kanske inte borde göra. Då kan poliserna i stället ägna sig åt polisuppgifter. Under det här året har vi ökat antalet civilanställda med närmare 600 personer som kan göra det poliser tidigare har gjort. Då frigörs resurser och polistimmar. Vem tar ansvar? Det frivilliga återvändandet har som sagt ökat. Det finns inget självändamål i att ägna sig åt tvångsmässiga återvändanden när man kan motivera människor att själva åka hem, frivilligt. Det är naturligtvis mycket bättre - för alla parter, skulle jag vilja säga. Det är 17 800 hittills i år. Det är nästan 3 000 till Irak och över 800 till Afghanistan, och sedan har vi då övriga länder. Det är en ökning med över 30 procent på bara ett år. Det är klart att vi måste göra mer, men man kan inte påstå att det inte går åt rätt håll. Det gör det faktiskt. Det är en stor, svår och etiskt ganska problematisk fråga, men vi måste vara beredda att hantera den. Jag vill avslutningsvis önska även Johan Forssell en god jul och ett gott nytt år.